Herr talman! Det var ett mycket förståndigt anförande av herr Takman, inte enbart därför att det var föredömligt kort men därför att den reservation och den motion som vpk har avlämnat är mycket besvärliga att försvara, Herr Takman är förmodligen en god politiker som förstår att dra sig undan innan det bränner allt för hårt. Men jag utgår ifrån att denna reservation och motion skall utgöra en av predikotexterna för vpk under sommarens övningar.

Trots att utgångsbuden vid förhandlingarnas början var ganska långt ifrån varandra har man ändå kunnat nå fram till en överenskommelse, och det är bäst om man så kan göra. Man kan därför kalla denna överenskommelse för en kompromiss i hög grad där båda parter har gett och tagit men där man nog ändå får säga att det är jordbrukarparten som har fått göra de största eftergifterna. Den satsning man här har gjort på mjölkproduktionens område var väl rent nödvändig, och det är att hoppas att den satsningen åtminstone skall bryta den nedåtgående trend som har uppstått i den produktionen.

Det betyder att jordbrukarnas inkomsteftersläpning i varje fall kommer att bli mindre än den har varit tidigare, eftersom den kan rättas till snabbare än förut, Det är alltså en klar tillgång som jag vill notera här. Men jag vill ändå säga att man ingalunda skall övervärdera inflationsregeln på det sätt som gjorts i vissa skrifter och tidskrifter. Inflationsregeln har ju som jag sade till uppgift att kompensera för de förluster som jordbruket har gjort under den tid som har förflutit.

Jag vill bara säga detta till dem som tror att denna inflationsregel är bättre än den är. Men jag vill inte heller, som sagt, undervärdera den. Tvärtom — det är något av det bästa i denna överenskommelse, För de icke mjölkproducerande jordbrukarna är emellertid överenskommelsen mindre tillfredsställande, och för de enbart vegetabilieproducerande är det nog en direkt dålig överenskommelse. Den ger inte ens återhämtning av tidigare prissänkningar för en betydande del av jordbrukarna, Man kan alltså slå fast att jordbrukarna även i fortsättningen kommer att vara vårt lands största låginkomsttagargrupp. Trots detta anser en del att jordbrukarna inte ens borde ha fått det inkomsttillskott som de nu fick. Jag syftar på konsumentdelegationen och naturligtvis också på vpk-gruppen. Jag vill nu som sagt rätta till en del felaktigt använda siffror i den predikotext, som jag förmodar att vpk skall använda reservationen till. Man lämnar där en del uppgifter som enligt min mening är vilseledande, även om jag gärna erkänner att det också finns andra delar som är mycket intressanta. Jag vill beteckna det som ett olycksfall i arbetet att man har slukat konsumentdelegations förslag och gjort det till sitt eget. Jag förmodar att man inom vpk inte har haft tillräcklig information om hur konsumentdelegationens förslag var konstruerat, Där prutade man ju ner kompensationen till 500 miljoner kronor i stället för 637 miljoner. Därvid byggde man bl, a. på en preliminär beräkning av eventuella rationaliseringsvinster som jordbruket skulle kunna göra under de aktuella tre åren. Men denna beräkning ansågs av experterna så pass osäker att man inte ville använda den. Man stoppade den helt enkelt i papperskorgen. Jag förmodar emellertid att det var med förtjusning som konsumentdelegationen fiskade upp den igen och gjorde den till ett fullt användbart dokument. Man kunde väl då inte ana att man skulle locka vpk-gruppen att nappa på det betet. Nu vet jag ju inte vilka fordringar man från vpk ställer på sitt informationsmaterial, men det är möjligt att de inte är så höga, och då är det förståeligt att man använt dessa beräkningar, Nej, detta konsumentdelegationens bud är så illa hopkommet att det är närmast barmhärtigt att man begraver det i så stor tysthet som möjligt. Jag vill gärna säga att det hedrar jordbruksministern att han i sin proposition icke har tagit upp eller kommenterat detta konsumentdelegationens bud, Det skulle, som jag sade, ge jordbrukarna 500 miljoner kronor, alltså 137 miljoner mindre än propositionen. Konsumenternas samlade utgifter för svenskproducerade livsmedel är 15 600 miljoner.

En statlig utredning har visat att en jordbrukare med en 40 hektars gård på de södra slättbygderna, alltså i våra bästa jordbruksbygder, har fått en inkomstminskning under åren 1966—1970 på inte mindre än 3 000 kronor. Nu har det beräknats att den nya prisöverenskommelsen skall ge ett jordbruk på 20 å 50 hektar en inkomstförstärkning av ungefär 3 400 kronor. Ställer man det beloppet mot förlusten på 3 000 kronor så betyder det i grund och botten bara att inkomsten har återställts till 1966 års nivå. Därför är det felaktigt att tala om inkomstförbättringar när det närmast är ett återställande av en tidigare minskad inkomst. En jordbrukare med ett 25 hektars jordbruk på de södra slättbygderna hade enligt samma statliga utredning 1966 en arbetsinkomst av 12 735 kronor, och 1970 var den 12 363 kronor, alltså en liten tillbakagång. Tycker verkligen vpk att 12 363 kronor är en för hög årsinkomst? Det gäller dock 80 å 85 procent av Sveriges jordbrukare, Är det för mycket, eftersom man både i motionen och reservationen vill minska denna inkomst? Det förs i reservationen och även i motionen ett ganska intressant resonemang — det vill jag gärna erkänna — om höjningen av konsumentprisindex under de senare åren. Jag förstår att avsikten med det är att även med de siffrorna åskådliggöra att jordbrukarna har fått för mycket. De pilar man här har avskjutit träffar emellertid helt andra grupper än dem de skulle träffa. Man säger t. ex, i reservationen att från december 1968 till december 1969 steg konsumentpriserna på livsmedel enligt långtidsindex med 5,4 procent. Som bekant träffades det under år 1969 en uppgörelse liknande den som nu har träffats. Den förelades riksdagen i proposition nr 107. Men den då beslutade prisändringen beräknades av departementschefen medföra en höjning av konsumentprisindex — märk väl hela konssumentprisindex och inte bara livsmedelsprisindex — med 0,1 procent från den 1 juli 1969. Dessförinnan hade riksdagen icke vidtagit någon höjning av jordbrukspriserna. De hade stått stilla tidigare. Riksdagsbeslutet 1969 betydde alltså 0,1 procent. Men från vpk uppger man att det var en höjning med 5,4 procent. Då måste de 5,3 procenten ha kommit från något annat håll än från jordbruket i varje fall, Man säger att ökningen 1970 var ännu större. Då beräknades den i konsumentprisindex till 7,2 procent. Ja, som riksdagens ledamöter torde erinra sig utlöstes inflationsregeln i jordbruksavtalet på sommaren 1970, alltså i fjol, vilket gav jordbruket ett inkomsttillskott om 318 miljoner kronor. Enligt en uppgift som lämnats i prisoch kartellnämndens skrift nr 2 och 3 i år beräknades denna ökning i fjol innebära att konsumentprisindex steg med 1,4 procent. Men vpk säger i reservationen att ökningen var 7,2 procent. Varifrån har resten kommit då, alltså skillnaden mellan 7,2 procent och 1,4 procent som prisoch kartellnämnden säger? Det kan icke vara jordbruksprisavtalet som är skulden. Denna stora ökning måste ha hämtats från annat håll. Man säger att ökningen under de gångna månaderna av 1971 varit 5,3 procent. Men det är på grund av mervärdeskatten, säger man också, och det är kanske riktigt. Det skall i varje fall inte lastas på jordbrukarna att mervärdeskatten åstadkommer en sådan höjning. Det prisavtal som nu föreligger har beräknats innebära en höjning av konsumentprisindex för första året med 0,5 procent mot de 5,3 procent som vpk rör sig med i sin motion och sin reservation. Nej, om vi skulle granska litet närmare hur det har gått, skulle jag i korthet säga: Om vi utgår från år 1959 och säger att konsumentprisindex då var 100, hade det stigit till 172 år 1970, alltså med 72 procent. Producentprisindex har under samma tid bara stigit med 33 procent. Sammanfattningsvis kan man alltså säga: Vi utgår från 1959 och sätter den siffran till 100.

Efter dessa utflykter på matematikens område skall jag övergå till ett avsnitt i motionen som jag tycker är mycket intressant, och det är när man påtalar att det också är andra faktorer än jordbrukarna som påverkar och fördyrar livsmedlen, och det är alldeles riktigt. Det konstaterandet är motionens största och enda förtjänst. Vpk har emellertid också här tyvärr fått tag på alldeles för gamla siffror som inte alls gör rättvisa åt vad man vill ha sagt. Jag skall nämna de senaste siffrorna så att man kan studera dem under sommaren, Vi utgår då från att konsumenternas samlade utgifter för svenskproducerade livsmedel är ungefär 15,6 miljarder kronor. Därav går ungefär 2 miljarder kronor i skatt. Mellanhänderna — transport, förädling, förpackning och handel — tar 8,3 miljarder kronor. För jordbrukarna återstår 5,2 miljarder kronor.

Det är den summan som man skall räkna på. Vill man se efter hur mycket jordbruket betyder i den samlade konsumtionen finner man att det är relativt litet. Enligt de senaste siffrorna för 1970 — de föreligger för övrigt numera i denna skrift som jag här har och som kom ut i går eller som kommer ut i dag i bokhandeln — var de samlade utgifterna för den privata konsumtionen 82,4 miljarder. Av dem är jordbruksandelen 5,2 miljarder kronor. 6,4 procent av de samlade konsumtionsutgifterna går till det svenska jordbruket. Eftersom jordbrukarnas inkomster, som jag tidigare nämnde, stått stilla sedan 1966 och i en del fall gått tillbaka är det märkligt att konsumentdelegationen och vpk ändå tycker att jordbrukarna har fått alldeles för mycket. Nej, mellanhandskostnaderna betyder mycket mer för konsumenterna än de direkta jordbrukspriserna.

Men då skriker inte konsumentdelegationen och då tiger vpk, antar jag. Sedan har man tagit upp en annan intressant sak i motionen och reservationen, nämligen övergång till lågprissystemet. Det är mycket möjligt att vi kommer att gå en bit åt det hållet, och detta års uppgörelse är ett visst steg i den riktningen. Men vi prövade den frågan i 1960 års jordbruksutredning. Den gav ut en ganska omfattande promemoria just om lågprissystemet. Man fann där att även om det fanns vissa fördelar med detta system var det också förknippat med betydande svårigheter, inte minst i fråga om kontrollen, och därför avvisade man det. Men, som jag sade tidigare, det är därmed inte uteslutet att man även i ett högprissystem kan använda inslag av lågprisprincipen, och det har man alltså börjat litet grand med nu, Det är en annan sak också när det gäller lågprisoch högprissystemet, och det är att inom EEC har man högprissystemet. När vi ligger — om jag får kalla det så — i förhandlingar eller i varje fall gör undersökningar är det väl knappast klokt att övergå till ett prissystem som inte kan tillämpas inom EEC. Herr talman!

Herr talman! När det gäller medeltal, herr Hansson i Skegrie, är det mest intressant att se på de grupper som ligger i botten och de grupper som ligger högst upp — låt oss säga den fjärdedel som ligger lägst och den fjärdedel som ligger högst. I botten ligger en stor grupp jordbrukare som arbetar orimligt hårt för en utomordentligt låg lön. Jag kan inte på rak arm säga om det rör sig om 50 procent eller om det är de flesta av de 80-85 procent, som herr Hansson nämnde. Detta är ett problem med den här uppgörelsen liksom med de tidigare. Herr Hansson i Skegrie, som den kunnige man han är när det gäller jordbrukets folkloristik vet mycket väl att det händer att när det regnar välling har den fattige ingen sked. Om vi nu kan säga att det är ett vällingregn som faller över jordbrukarna, så finns där massor av jordbrukare som inte har någon sked att fånga upp det med, Vi anser verkligen inte att majoriteten av de svenska jordbrukarna får för mycket för sitt hårda arbete, men det finns anledning betona — och herr Hansson i Skegrie nämnde detta inte utan gillande — att vi syftar till en paketlösning. Vi vill ha undersökningar beträffande distributionskostnaderna — det finns ett intressant material, som jag inte tänker ta upp tiden med att beröra här — och vi vill också ha en utredning om övergång till lågprislinje för jordbruksprodukter. Jag vet inte om det var en lapsus när herr Hansson i Skegrie plockade in EEC i sammanhanget. Vi är motståndare till anslutning till EEC, och när den svenska högprislinjen kom till hade det väl i alla fall en viss anknytning till planerna på att få in Sverige i EEC. Kanske herr Hansson i Skegrie hade gått i spetsen för demonstrerande jordbrukare i protest mot EEC:s jordbrukspolitik, om han väl hade kommit in där. Jag är inte riktigt säker på var herr Hansson står i den här frågan nu, när vi lyckligtvis inte är där,
Herr talman! Det var en intressant upplysning att vpk i sin motion har byggt på toppinkomsterna i jordbruket. Jag är väl medveten om att det finns många s.k. kvartiler, och det finns de som är gynnade av vissa omständigheter. Man kan ha ett mycket bra jordbruk, man kan bo i de mest gynnade trakterna, man kan ha relativt stor egen kapitalinsats etc. Men de siffror jag här nämnde för 40 hektars jordbruk och 25 hektars jordbruk visar ett genomsnitt av jordbruken i de bästa bygderna i vårt land. Där kommer man fram till att 40-hektarsjordbrukaren har fått en inkomstminskning på 3 000 kronor och 2S-hektarsjordbrukaren står kvar vid ungefär 12 000 kronors inkomst. Det är genomsnittet. Och är det så att vi vill ha ett jordbruk i Sverige kan vi inte bara gå efter toppinkomsterna och rätta prissättningen därefter, Då slår vi ut alla andra jordbrukare, Jag skulle tro att det är en utomordentligt liten procent som kan hänföras till det högsta skiktet. Vidare var det ingen lapsus när jag talade om EEC. Sett ur herr Takmans synvinkel är det naturligtvis en stor lapsus att över huvud taget tala om EEC, men det är ett faktum att t.ex. England — som i dag har lågprissystemet — måste gå över till högprissystemet för att komma in i EEC. Den stora striden i England har stått just om detta, och vi får också vara vänliga att anpassa oss, om vi skulle råka komma med på ett eller annat sätt.

Herr talman! Det finns i och för sig ingen större anledning att kommentera den kommunistiska motionen och herr Takmans inlägg i större utsträckning än herr Hansson i Skegrie har gjort, och jag kan i stort sett instämma i vad herr Hansson anfört.

Jag kan t.o.m., våga säga att det kanske är sannolikt att vi på sikt kommer att tvingas till en viss modifiering. Men det har egentligen inget samband med jordbrukspolitiken, utan det är en social fråga — en ren konsumentfråga och icke en producentfråga. Herr talman! Med undantag av kommunistreservationen är det här ett enhälligt utskottsbetänkande, där de fyra stora partierna står eniga bakom utskottets skrivning.

I 1967 års beslut, som fortfarande gäller i sina principiella delar, är inbyggt två motstridiga element — vilket jag har sagt tidigare i denna kammare, Å ena sidan har man en prispress, och jag kan bara hänvisa till vad den dåvarande jordbruksministern skrev 1967. Han anförde, att prissättningen ej får leda till en sådan prisnivå att behovet för jordbrukarna att vidta rationaliseringsåtgärder minskar, — Det är det ena elementet. Å andra sidan har riksdagen också fattat ett principiellt beslut att näringsutövarna inom jordbruket skall komma i åtnjutande av samma ekonomiska och sociala standard som människor i andra befolkningsgrupper.

Avtalet innebär ju en inkomstförbättring för jordbruket på 18 procent under den kommande treårsperioden, och mot bakgrund av de siffror som utskottets ordförande redan har lämnat är det klart att förbättringen inte på något sätt innebär att jordbrukarna kommer i åtnjutande av samma ekonomiska och sociala trygghet som andra befolkningsgrupper. Men låt oss säga att det är en liten lyftning, ett litet steg på vägen — det innebär att man tar igen en del av eftersläpningen. Jag konstaterar att det utbyggda inflationsskyddet, som ju är det värdefullaste momentet i uppgörelsen, i realiteten innebär att man formellt tar i viss mån avstånd från hela det prispressresonemang som var ett av elementen i 1967 års beslut.

Det är utomordentligt positivt och av verkligt stort värde, Sedan kan jag säga — och där tror jag mig kunna tala för alla jordbrukare i det här landet — att givetvis ser vi helst att inflationsregeln aldrig behöver utlösas. Jag ber bara att få framföra en önskan till regeringen, att man må kunna driva en sådan ekonomisk politik att påslagen blir så små som möjligt, därför att jag har den uppfattningen att det är knappast någon näring som i realiteten förlorar mer på en inflationsutveckling än vad jordbruket gör.

Jordbruksdelens lönsamhet skall inte sättas som absolut riktmärke, utan det gäller att ge stöd i olika former utan att ta hela företaget i beaktande. Detta borde innebära goda förutsättningar att verkligen rationalisera i åtskilliga regioner där detta hittills av formella skäl enligt gällande kungörelse har varit omöjligt.

Och då är det väsentligt — vilket vi redan i dag bör ta med i beräkningarna — att svenskt jordbruk får så god konkurrenskraft som möjligt. Jag tror nämligen att de flesta här i landet nu har kommit till insikt om att det billigaste sättet att skaffa livsmedel åt svenska folket är att se till att vi har en tillräcklig och en lönsam jordbruksproduktion inom landets gränser. Herr talman! Med det anförda ber även jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det utskottsbetänkande som riksdagen här har att ta ställning till redogörs för den uppgörelse som träffats mellan statens jordbruksnämnd och jordbrukets förhandlingsdelegation rörande prissättningen på jordbrukets produkter under en treårsperiod. Departementschefen har i propositionen 116 utförligt redogjort för uppgörelsens innebörd och för sin del godtagit den utan erinringar, och det har också utskottet gjort. Jag vill här säga att den uppgörelse som träffats är ett fullföljande av det beslut som fattades 1967 om målsättningen för den framtida jordbrukspolitiken. Jag tänker då också på det utskottsbetänkande som kommer närmast efter detta på föredragningslistan. Det är glädjande att så pass stor enighet har kunnat uppnås kring dessa frågor, och jag kan väl säga att det är speciellt glädjande sett från mitt partis synpunkt. Den minnesgode kommer säkert ihåg den bombastiska propaganda som fördes från borgerligt håll just mot 1967 års beslut. Det tjänar dock ingenting till att här återge de överord som den gången fälldes, utan jag tycker att vi kan gräva ned stridsyxan i det fallet. Det är bra att vi nu har kunnat nå enighet i dessa frågor. Jag hälsar också med särskild tillfredsställelse att den nu träffade uppgörelsen har kunnat ge mjölkproducenterna en betydande inkomstförstärkning. Detta har kunnat ske därför att vi inte har haft något överskott som vi varit tvungna att exportera. Det hittillsvarande överskottet har naturligtvis pressat priset, I stället har vi kunnat använda 86 miljoner kronor av införselmedel till att förbilliga just denna produkt för konsumenten. Jag har tidigare sagt att utskottets betänkande är enhälligt, och jag skall därför inte nu uppehålla mig mycket vid dessa frågor; det finns knappast någon anledning att göra det.

Herr Hansson i Skegrie och de övriga borgerliga ledamöterna har till betänkandet fogat ett särskilt yttrande. Jag skulle kanske inte behöva beröra detta, eftersom herr Hansson inte gjorde det, men jag hade tänkt säga ett par ord om yttrandet.

I det särskilda yttrandet har de borgerliga ledamöterna kommenterat detta och framhållit att denna övergångsbestämmelse bör ges en vid tolkning. Det har jag fattat så att man från de borgerligas sida är inne på den tanken att vi inte bara skall ge de här jordbrukarna bidrag och lån utan även ytterligare bygga ut dessa bestämmelser. Men jag tror inte att det kan vara av något intresse, vare sig ur jordbrukets eller samhällets synpunkt, att bygga upp jordbruk som på sikt icke ger sin brukare en inkomst som är likvärdig med andra inkomsttagares. Det får vi väl ta ställning till när förslaget kommer från lantbruksstyrelsen. Låt mig säga ett par ord om den diskussion som fördes mellan herr Hansson i Skegrie och herr Takman om hur kostnaderna för livsmedlen fördelar sig mellan å ena sidan jordbrukarna och å andra sidan t.ex. handel och distribution. Det är klart att man inte kan fälla något omdöme i den frågan med mindre än att man har undersökt hur dessa kostnader fördelar sig. Handelns folk kan ju inte räknas till de högavlönade, och i den mån de får en löneförhöjning, som är motiverad, kommer det självfallet att slå igenom på priserna. Men man skall också komma ihåg att jordbrukarna integrerat sin produktion ganska långt fram i leden, tills varan är nästan färdig. Men innan man har gjort en undersökning på det området vill jag som sagt inte kommentera det. Herr talman! Jag tror att man håller mig räkning för att jag den här sista dagen inte vidare utvecklar de här synpunkterna; det är ganska svårt att göra det. Eftersom alla har talat i ungefär samma fråga och enhälligt anslutit sig till uppgörelsen, har jag knappast något nytt att komma med. I den situationen vädjar jag till kammarens övriga ledamöter att de måtte enhälligt avslå herr Takmans reservation och bifalla utskottets hemställan

Herr talman! Det kan måhända förefalla litet överraskande att en icke-jordbrukare blandar sig i debatten om priserna på jordbrukets produkter — jag har förstått det här på förmiddagen av en del spydiga kommentarer om trädgårdstäppor och balkonglådor. Men frågan om prissättningen på jordbrukets produkter angår faktiskt i så hög grad hela vårt samhälle att den inte bara skall diskuteras av jordbrukarna. Med hänsyn till det pressade tidsschemat skall jag emellertid bara säga några få ord. I det uttalande som gjordes av jordbrukets förhandlingsdelegation, när man förklarade sig acceptera jordbruksnämndens förslag till uppgörelse, påpekas dels att den ekonomiska situationen inom jordbruksnäringen successivt försämrats, dels ock att nu föreslagna prisförbättringar inte är tillräckliga men ett steg på vägen att bereda det rationella jordbruket den lönsamhet som är nödvändig. Jag vill, herr talman, dela denna förhandlingsdelegationens förhoppning. Situationen — jag känner den mycket väl eftersom jag är verksam inom ett jordbrukarlän som Östergötland — är för närvarande, liksom den varit under de senaste åren, ytterst bekymmersam. Avkastningen av exempelvis mjölkproduktionen har inte ens räckt till för det nödvändiga underhållet och än mindre till nyinvesteringar. En ogynnsam prisutveckling, kreditrestriktioner, ett högt ränteläge, en hög fastighetsoch kapitalbeskattning och ständigt stigande kostnader har inte bidragit till någon större optimism och framtidstro hos våra jordbrukare, allra minst som man ovanpå detta åtminstone tidigare vid olika tillfällen tyckt sig sakna den rätta förståelsen för jordbrukets problem bland framträdande representanter för regeringspartiet. Denna negativa utveckling har avsatt sina tydliga spår i jordbrukarnas lön för deras arbete liksom den åstadkommit en ofta negativ förräntning av insatt kapital. Mot bakgrunden härav, herr talman, är det något förvånande att konsumentdelegationen i förhandlingsprotokollet av den 20 april delvis visat en så negativ attityd till den föreslagna prisuppgörelsen. Som representanter för konsumenterna borde vederbörande ha hälsat överenskommelsen med tillfredsställelse. För konsumenterna är det kanske ändå mest väsentligt att det verkligen finns konsumtionsmjölk att tillgå. Det skulle ha varit en kortsiktig konsumentpolitik att alltför ensidigt se på mjölkpriset och därigenom riskera en fortsatt nedgång av mjölkproduktionen, Jag tycker, herr talman, att konsumentdelegationen liksom vpk-reservanten resonerar ungefär som flickan i Albert Engströms historia. Hon kom ut på landet för att hälsa på en lantbrukare och fick se en ko. Så säger hon till lantbrukaren: ”Vad i Herrans namn skall ni med kor till när det finns mjölkningsmaskiner? ” Nej, herr talman, det gäller verkligen nu att vända trenden. Vid årsskiftet 1970—1971 fanns det kvar endast ca 80 000 mjölkleverantörer här i landet, Detta innebar en avsevärt snabbare nedgång än prognoserna i början av år 1970 gav vid handen. Om inte denna utveckling kan hejdas står vi inför risken att snart få ett mjölkunderskott. Att hjälpa upp det med import skulle säkerligen drabba konsumenterna med prishöjningar av en helt annan storlek än vad som nu är aktuella. Om man dessutom genom det nu föreliggande förslaget kan komma en liten bit på väg mot infriandet av 1967 års principbeslut om inkomstlikställighet, vore mycket vunnet. Sveriges jordbrukare är i dag sannerligen i behov av att känna att det bland ansvariga politiker finns förståelse för jordbruksnäringens ekonomiska problem och en klar viljeinriktning att slå vakt om och vidareutveckla ett bärkraftigt inhemskt jordbruk, Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Vi står här och byter artigheter om jordbruket, medan mina kolleger ute i Europa har ett elände. Så långt har vi nått med vår jordbrukspolitik att det inte är fråga om något annat än artigheter, Nu tyckte jag emellertid att jordbruksutskottet av oss alla så högt värderade ordförande gjorde en litet felaktig beskrivning av överenskommelsen mellan staten och jordbrukarna. Jag tror inte att herr Hansson i Skegrie vid möten med Lantbrukarnas riksförbunds lokalavdelningar beskriver uppgörelsen så som han beskrev den här, att det var en direkt dålig uppgörelse för dem som inte var mjölkproducenter och att jordbrukarna gjorde de allra största eftergifterna. Jag tycker att det är fel att beskriva överenskommelsen så. Den beskrivningen begagnar inte heller ombudsmännen i Lantbrukarnas riksförbund, De talar om att det är en bra överenskommelse som jordbrukarna har fått, och det kan vi väl också vara ense om här. Varför fick då de som inte är mjölkproducenter inte så stora förbättringar? Jo, det hör ju samman med att det vid de undersökningar som har gjorts i det gamla lantbruksförbundets regi har visat sig att lönsamheten har varit rätt hygglig på de gårdar där andelen mjölkoch nötköttsproduktion är mycket liten. Spannmålsodlarna har alltså haft det relativt hyggligt, medan mjölkproducenterna har haft det mycket sämre. Det var mjölkproducenterna man skulle koncentrera sig på. Eftersom vi nu kan diskutera jordbrukspolitiken i en lugn och avspänd atmosfär, kan man titta litet på anledningarna till att det har förts en sådan prispolitik beträffande mjölken. Den kraftiga höjning på mjölk som vi i dag föreslår har en förklaring. Efter förra överenskommelsen tillsatte vi en särskild mjölkutredning, som skulle se över vad vi behövde göra för att få en rimlig mjölkproduktion här i landet. Den gav oss en utmärkt bild av situationen. Vi hade nämligen tidigare från jordbrukets och statens sida varit ense om att det var nödvändigt att minska mjölkproduktionen. Prissättningen har inte stimulerat till tillkomsten av rationella, moderna och stora enheter, utan priset har fastställts så att det har givit relativt hyggligt åt gamla enheter, som bara har haft rörliga kostnader, men det har inte stimulerat till nyproduktion. Nu har vi kommit ned i en sådan produktionsvolym att man bör ha ett pris, som stimulerar fram produktion i nya och moderna enheter. Det är därför vi nu skall och måste fastställa ett så högt mjölkpris som överenskommelsen innebär, Det är min absoluta övertygelse — där är jag mycket mer optimistisk än vad herr Hansson i Skegrie är — att detta kommer att stimulera till nyinvestering. Konsumentdelegationen har till uppgift att bevaka konsumenternas intressen; det är därför vi har tillsatt den. Delegationen skall inte föra förhandlingar för jordbrukarna, utan den skall bevaka konsumenternas intressen, Nu förklarade sig konsumentdelegationen beredd att tillstyrka en mycket kraftig satsning på mjölkproduktionen och att ge jordbruket 500 miljoner kronor under en treårsperiod. Delegationen önskade också att huvudparten av detta belopp skulle gå till mjölkproduktionen genom en höjning av mjölkpriset. Det förslag som riksdagen här behandlar innebär i stort sett att konsumenterna belastas med det belopp som konsumentdelegationen har tillstyrkt.

Man bör alltså göra klart för sig att det förslag som jordbruksnämnden utarbetat och regeringen framlagt innebär att konsumenterna direkt belastas med ungefär det belopp som konsumentdelegationen anser sig kunna tillstyrka. Man har också följt konsumentdelegationens rekom mendation i det avseendet, att huvudparten av medlen går till mjölkproduktionen. Jag har velat anföra detta för att förklara att konsumentdelegationen har till uppgift att bevaka konsumenternas intressen. Regeringen har i sitt framlagda förslag sökt tillmötesgå konsumentdelegationen, men det har också varit ett självklart intresse att få till stånd en överenskommelse med Sveriges jordbrukare för en treårsperiod så att vi även i framtiden skall kunna diskutera jordbrukspolitiken i en lugn och avspänd atmosfär.

Herr talman! Jag hörde statsrådet säga att han vill försvara konsumentdelegationen, och jag begriper det mycket väl. Det hela blir emellertid intressantare om man ser litet närmare på siffrorna. Som jag sade i mitt första anförande vill man spara 137 miljoner kronor på en summa av 15 600 miljoner, Det lär betyda ytterligt litet ur konsumentsynpunkt, om man sparar dessa 137 miljoner eller inte, men det kan vara intressant att höra vad man vill dra in på. Man vill inte dra in på mjölken, säger man, Prisavtalet och den framlagda propositionen innebär att 551 miljoner tas ut i form av prisoch avgiftshöjningar. Drar vi först de 137 miljonerna från de SS51 miljonerna, blir det kvar 414 miljoner. Av dem tar mjölken 394 miljoner, och då återstår bara 20 miljoner kronor till förbättringar på andra områden. Vilka prutningar menar statsrådet att vi då skall göra? Skall vi vägra spannmålsodlarna deras tillägg, eller skall vi skära ned pristillägget på köttet, på fläsket eller på äggen? Var skall vi lägga resten, de 20 miljonerna? Jag sade att detta är en dålig överenskommelse för vegetabilieproducerande jordbrukare, och så kommenteras överenskommelsen också av dem.

Vad sedan beträffar inkomstförstärkningen med de 637 miljonerna skall det i ärlighetens namn sägas att beloppet baserar sig på prisnivån den 1 juli i fjol, men sedan den 1 juli i fjol har konsumentprisindex stigit med 3,7 procent. Detta måste man rimligtvis också ta hänsyn till.
Herr talman! Statsrådet Bengtsson sade vissa saker som inte kan lämnas oemotsagda. Det gäller hans kommentarer till utvecklingen i fråga om mjölkpriset. Han menade att den låga nivå på mjölkpriset som vi tidigare haft i producentledet bidragit till att vi fått bort underskottet. De nya priserna skall enligt jordbruksministern ge en sådan stimulans, att man skulle kunna börja med den nyetablering av mjölkproduktionsföretag som behövs. Herr Bengtsson och jag har redan tidigare i år haft en debatt i kammaren om dessa frågor. Jag vill bara ytterligare en gång påpeka, att den prisnivå vi kommer att få efter uppgörelsen inte innebär att man med nuvarande investeringskostnader kan uppnå lönsamhet i nyetablerade produktionsenheter; därtill krävs faktiskt helt andra insatser. Vad som varit ödesdigert är att under perioden av den kallsinniga nedtryckningen av mjölkproduktionen har i stor utsträckning fel besättningar slagits ut. Många av de besättningar som nu försvunnit har varit av den karaktären att de borde ha funnits kvar. Normalt sett brukar det vid försäljning vara höga priser på nykalvande kor, men på åtskilliga håll i landet kan man fortfarande köpa sådana djur för i stort sett slaktvärdet. Detta om någonting är ett bevis för att den välbehövliga och nödvändiga ökningen av producentpriset på mjölk som vi fått på sikt icke är tillräcklig för att trygga landets mjölkproduktion. Vi bör från alla synpunkter fastslå detta i dag och inte ägna oss åt strutsens beteende att sticka huvudet i sanden,
Herr talman! Jag är nog litet mera tillfredsställd med herr Krönmarks senaste anförande än med det första, där han gav mig en blomma; med sådana blommor från herrarna kunde jag komma att framstå som en misstänkt figur. Jag tillhör inte dem som skriver verksamhetsberättelser i förväg, och jag kan inte exakt ange hur det här kommer att slå i verkligheten. Jag gör bara en bedömning, och den baserar jag på de uppgifter jag får av de experter, som sysslar med dessa saker. På dessa grundvalar tror jag att det pris man nu fastställer för mjölken ger den stimulans som behövs. Verksamhetsberättelsen får vi se när verksamhetsåret ligger bakom oss, Med mitt lilla inlägg om mjölkpriset ville jag bara erinra om att vi tidigare varit helt överens om att man borde få ned mjölkproduktionen. Jag vill fästa uppmärksamheten på att förra gången vi gjorde upp sträckte vi oss så långt att vi satsade 50 miljoner kronor i subventioner för att påskynda utslaktningen. Att denna kom att gå mycket fortare än vi hade räknat med, hörde samman med det dåliga skördeåret 1969. Men det illustrerar att vi var helt ense om att produktionen borde minskas, Ingen människa kan förneka detta, som är ett historiskt faktum, Nu befinner vi oss i en annan situation, och produktionen har gått ned raskare än vi räknat med. Därför har vi bestämt oss för sådana åtgärder att vi får den mjölkproduktion vi behöver, Egentligen blev jag inte herr Hansson i Skegrie något svar skyldig. Han ville att jag skulle redovisa vad man skulle ha sparat om man hade följt konsumentdelegationens råd. Det gjorde inte jag, utan jag hemställde att jordbruksutskottet skulle rekommendera riksdagen att anta den överenskommelse som träffades med jordbrukarna. Jag står för detta och har ingen som helst skyldighet att klara ut vad konsumentdelegationen skulle ha kunnat spara med sitt förslag. Mitt svar finns alltså i propositionen, som herr Hansson i Skegrie nu tillstyrkt.
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att statsrådet i sin replik när det gällde stimulansvärdet för mjölkförsörjningen lade in en välbehövlig reservation. Herr Bengtsson var betydligt mindre självsäker i denna fråga nu än i sitt förra anförande. Jag vill bara ha detta fastslaget till protokollet. Statsrådet Bengtsson vill inte ha någon blomma av mig, och jag har kanske i och för sig inte anledning att ge någon mera. Det erkännandet vill jag i alla fall ge att det var tillfredsställande att han i sitt senaste inlägg var litet mera realistisk.
Herr talman! Jag tycker det var en mycket klok reträtt herr statsrådet gjorde nu. Han begärde dock ordet första gången, sade han, för att försvara konsumentdelegationen. Det var därför han gick i talarstolen. Nu säger han att han inte har någon anledning att försvara konsumentdelegationen, i varje fall inte att motivera varför han skulle försvara den. Jag vill gärna ge mitt erkännande. Jag skall inte överlämna någon blomma. Om jag någon gång gör det brukar det vara blommor av kaktusarter. Sådana är inte så vänliga att komma nära, men om det någon gång springer fram en blomma på en kaktus blir man utomordentligt glad över den. Så bör nog herr statsrådet betrakta de blommor han får av oss en eller annan gång.
Herr talman! Jag är mycket glad i kaktusar, även om de inte blommar, och jag tar gärna emot en sådan. Ingen kan väl ändå ha missförstått mitt första inlägg, då jag säger att jag tycker det är orättfärdigt att angripa konsumentdelegationen. Den har till uppgift att företräda konsumenterna och gör alltså en bedömning av hur mycket den anser att konsumenterna skall behöva betala. Den tillstyrker då ett visst belopp. Sedan är det ju regeringen som måste ta ansvaret och bedöma om man skall ta hänsyn enbart till vad konsumentdelegationen sagt eller ta hänsyn också till andra faktorer. Jag håller fast vid mitt försvar av konsumentdelegationen, Det är inte bara dess rättighet utan också dess skyldighet att bevaka konsumenternas intressen,

Herr talman! Jag är i stort sett nöjd med den proposition som föreligger. När jag säger detta, skall det absolut ses emot det faktiska förhållandet att politiken har varit mycket hård emot det svenska jordbruket. En annan sak vill jag också klart och tydligt säga ifrån: Den uppgörelse som ändå föreligger här ger ingalunda jordbrukarna inkomstlikställighet i förhållande till andra grupper.

Den utveckling som har skett och sker på produktionssidan, speciellt när det gäller mjölken, kan bli rätt ödesdiger för landet, inte minst för konsumenterna, Jordbruket måste nu stimuleras på alla sätt om trenden beträffande mjölkproduktionsminskningen skall kunna ändras. Det måste ske genom bättre priser men också genom att man får smidigare rationaliseringsstöd. Propositionens förslag om en översyn av rationaliseringsstödet är ett steg i rätt riktning, och jag hälsar med tillfredsställelse att en sådan utredning kan komma till stånd. Men det är enligt min mening inte riktigt tillfredsställande att småbruket — som man i någon mån kan läsa ut ur propositionen — likväl kommer att ställas utanför. Skall man kunna stimulera mjölkproduktionen framöver tror jag att man måste gå alla vägar, och då måste man också ta till vara de möjligheter som småbruket har att producera mjölk — det betyder rätt mycket när det gäller marginalerna i den situation vi nu befinner oss i. Därför har jag tillsammans med herr Persson i Heden väckt en motion, nr 1482, med detta yrkande. Det innebär alltså att vi vill att nämnda utredning skall se på möjligheterna att även stimulera ett bestående småbruk. Utskottet har inte tillstyrkt denna motion, och jag skall heller inte ställa något yrkande i den vägen. I ett särskilt yttrande har dock de icke socialistiska partiernas ledamöter i utskottet uttalat en förhoppning att de framtida bestämmelserna om rationaliseringsstödet till det mindre jordbruket skall få en vid tolkning. Jag vill bara konstatera att om vi i framtiden skall kunna klara livsmedelsförsörjningen, speciellt på mjölksidan, måste vi få ett rationaliseringsstöd som främjar alla produktiva insatser inom jordbruket. Det nuvarande stödet är alltför stelbent. Jordbruksproduktionen är viktig för producenterna, men den är än viktigare för konsumenterna, och det kommer att visa sig alltmer i framtiden. Den hårda politiken har drivit ned mjölkproduktionen ganska starkt, och då säger jordbruksministern att nu är tiden kommen när vi skall försöka vända detta. För egen del vill jag säga att det hade blivit betydligt mer effektivt och betydligt billigare för hela det svenska folkhushållet om man förut hade drivit en mildare politik gentemot jordbruket. Då hade det varit betydligt enklare att klara dessa frågor. Nu har det blivit mycket svårare. Vi skall inte skriva någon verksamhetsberättelse här i dag, men vi kan få uttala vad vi tror om framtiden, Jag tror inte att denna uppgörelse kommer att innebära någon så förfärligt stor uppgång av mjölkproduktionen. Här får vi problem att brottas med i framtiden.

Herr talman! Det båtar ju föga att diskutera med herr Jonasson om vem som har undergått en sinnesförändring. Nu säger herr Jonasson att den läskunnige — jag förutsätter att alla i denna kammare är det — kan gå tillbaka till handlingarna, alltså till 1967 års beslut, och se vad som skrevs då. Ja, herr Jonasson, när vi träffade 1967 års beslut och under förarbetena till detta ansågs det — för att det skulle vara möjligt att stödja producenterna av bl.a. mjölk — nödvändigt att bringa ned produktionen av denna produkt så att man slapp det tryckande överskott som man fick exportera med betydande förluster. Det var en av målsättningarna då. Vi har lyckats med det. Vi har inget pristryckande överskott i dag. Jordbrukarna som i princip skall betala förlusterna vid avsättningen på världsmarknaden behöver inte tänka på några sådana kostnader. Vi kan i dag i stället använda 86 miljoner kronor till att förbilliga bl.a. mjölken för konsumenterna, Har vi, herr Jonasson, ändrat vår uppfattning när det gäller rationaliseringspolitiken? Det vore intressant att höra om herr Jonasson, som tydligen är mera läskunnig än vad han tror andra ledamöter av kammaren vara, kunde läsa upp vad som visar att vi så att säga har gjort en reträtt. Nå, herr Jonasson, låt oss nu inte gräla om vem som har gjort reträtten. Låt oss slå fast, som vi gjort här tidigare, att vi med tillfredsställelse kan hälsa att vi har lyckats nå fram till en enighet och har fått bort dessa frågor ur den politiska stridslinjen.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att enigheten väl inte var så stor 1967. Då förelåg om jag minns rätt ett tjugotal reservationer. Herr Persson i Skänninge säger också att vi har lyckats minska mjölkproduktionen, Ja, jag måste konstatera att detta inte är något förhållande att skryta över med hänsyn till de svårigheter vi kommer att få att klara dessa frågor i framtiden. Mjölkproduktionen är ju en tung apparat som man inte hastigt kan ändra på. Trenden gick redan år 1967 mot att allt fler upphörde med mjölkproduktionen. Vi hade då ett överskott, men det fick vi acceptera och försöka se frågorna på sikt. Vidare frågar herr Persson i Skänninge: Vad har ändrats beträffande rationaliseringspolitiken? Men det är väl ändå anmärkningsvärt, herr Persson, att jag skall behöva konstatera att Norrlandsstödet märkbart har förbättrats i vad gäller jordbruket, Det kommer också att bli en märkbar förbättring genom att det nuvarande rationaliseringsstödet skall ses över för framtiden i syfte att skapa större möjligheter i detta avseende. Det måste väl ändå vara väsentliga förbättringar.
Herr talman! Jag har ingalunda skrutit över att vi kunnat pressa ned denna produktion, men det har ju varit så, herr Jonasson, att jordbrukarna i princip skall betala de förluster som man gör på exporten av bl, a. smör. Åren 1967 och 1968 hade vi ett överskott av smör på omkring 30 000 ton. Jordbrukarna måste alltså betala exportförluster av bl.a. smör. Vi resonerade så att det vore bättre att försöka bringa ned produktionen så att den bara täcker vad vi behöver av dessa produkter på hemmamarknaden. Då skulle vi slippa betala detta exportstöd. Jag vill minnas att det gjordes uträkningar 1967 eller 1968, där man kom fram till att en jordbrukare som hade ett jordbruk på 40—60 ha fick lägga ut 2400 kronor för att täcka de exportförluster som bl, a. gjordes på animalieproduktionen. När herr Jonasson sedan tar upp Norrlandsstödet tycker jag att herr Jonasson skall gå tillbaka till handlingarna, Vi har nämligen tidigare sagt att vi får pröva dessa frågor, bl.a. Norrlandsstödet, när vi ser vart utvecklingen går. Vi har tagit konsekvenserna av detta uttalande och i år fattat beslut om ytterligare stöd till det norrländska jordbruket. Så ligger saken till, herr talman. Herr Jonasson måste ha läst alldeles på tok när han sett på materialet i denna fråga.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge säger att jordbrukarna får betala exportförlusterna, Ja, vi vet ju vilket system som råder i det avseendet, och jag skall nu inte gå in på detta. Men det finns väl andra faktorer, dumpingimport och annat som också har en viss inverkan i detta avseende. Vad som har den största inverkan är dock att rätt många människor här i landet i ganska hög ålder har upphört med jordbruket. Vi skall ha klart för oss att det också till stor del är därför som vi har fått en minskning av produktionen. Men det fel som de ansvariga här i riksdagen har begått är, att man inte har stimulerat denna produktion på ett sådant sätt att yngre människor intresserat sig för den, Det är därför vi nu går denna ödesdigra situation till mötes.

Herr talman! Man kan väl säga att denna gång som så många andra, fastän kanske i år än mer accentuerat, förs debatten om jordbruksprisregleringen i riksdagens elfte timme. Att det har blivit fallet nu är inte så märkvärdigt. Förhandlingarna har ju varit långt utdragna, beroende på i första hand att skillnaderna mellan utgångsbuden varit stora. Det har självfallet tagit tid att komma fram till någonting som är för parterna acceptabelt.

Vi har sagt oss detta väl medvetna om att jordbruket ingalunda tjänar på den inflation som självfallet blir en följd av en avtalsuppgörelse som ligger alltför högt.

Det framstår kanske för den som inte är alldeles invigd i förhållandena som om jordbruksministern skulle i slutomgången ha gått jordbrukarna till mötes, medan han däremot lämnat konsumentdelegationen åt sitt öde. Jag vill gärna säga i det här sammanhanget att det är en feluppfattning. Det är ingalunda på det sättet att jordbruket, trots vad jag tidigare sagt, är till freds med den här uppgörelsen. Men jordbruksministern gav ju i slutomgången ett besked att hit men inte längre. Och det är ju departementschefens uppgift att ge till känna. Då uppstår frågeställningen för jordbrukets del — jordbrukarna är ju den part som är mest direkt beroende av att ett avtal kommer till stånd — om ändå inte försiktigheten och klokheten bjuder att man accepterar ett dylikt bud, även om det inte är i allo tillfredsställande, ty då har man ju ändå en rätt säker garanti för att riksdagen kommer att godta uppgörelsen. En sådan bedömning måste jordbrukarna göra, och det har i slutomgången varit avgörande. Självfallet har konsumentdelegationen andra utgångspunkter för sina bedömningar. Jag vill säga detta som en förklaring, och jag vill inom parentes tillfoga att jag inte gått upp i talarstolen för att bedöma jordbruksministern eller ge några blommor. Ändå vill jag säga att jordbruksministern har fått ett besvärligt arv att förvalta men att han förvaltat det utomordentligt väl, och det hoppas jag att han kommer att göra i fortsättningen också. Jag beklagar att konsumentdelegationen inte har kunnat acceptera den nivå som det här avtalet ligger på. Jag tror att delegationen skulle ha gjort det om den i tillräcklig grad hade diskuterat igenom dessa spörsmål med jordbrukets representanter. Så har inte skett. Man har liksom diskuterat i skilda rum, och då kommer man naturligtvis aldrig fram till pudelns kärna — vad är egentligen den rätta prisnivån? Jag önskar livligt att man i högre grad skall kunna komma till rätta med varandra i liknande situationer framöver. Jag är väl medveten om att konsumentdelegationen, inte minst i den situation som för närvarande råder, ser som sin främsta uppgift att bevaka konsumenternas intressen, och de är naturligtvis att konsumentpriserna inte skall stiga eller i varje fall stiga så litet som möjligt. Jag skall inte tynga kammaren med några siffror, ty siffror ser ofta så konstiga ut när man får ner dem på jorden så att säga; det uttrycket kan man väl använda i detta sammanhang.

Det är känt i varje fall för konsumentdelegationen att bakom mjölkprisresonemanget har legat mycket noggranna kalkyler om vad det kostar att producera mjölk i stora och rationella besättningar. Man har rört sig med 40—60 kor, och det må vara tillfredsställande med tanke på att det stora flertalet besättningar ligger långt under, Man har då funnit att kostnaden ligger ungefär vid det slutpris som vi kommer fram till när dessa tre år har gått. Men kom ihåg att man då räknat med en arbetskostnad på ungefär 15 kronor i timmen. Vi vet att det har slutits ett avtal i detta land — jag nämner det för jämförelses skull — innebärande att strängt taget inget arbete på den offentliga sektorn göres under 20 kronor i timmen, alltså det lägst betalda. Jag vill ändå påstå att de människor som skall sköta dessa 40—50—60-korsbesättningar gör ett mycket mer ansvarskrävande och tungt arbete än vad många inom de här åberopade grupperna gör. Det leder fram till att de har rätt att ställa större krav på inkomst för sitt arbete. Redan härmed är denna kalkyl inte hållbar ens med de priser vi här diskuterar. Vi måste ändå räkna realistiskt, ty den tid är förbi då jordbruket kan som någon sade leva på husröta. Den tiden är också förbi då vi hade en arbetskraftreserv i jordbruket som var kvar bara för att det inte fanns något annat att göra. Någon sade att vi har 80 000 mjölkproducenter i detta land. Siffran är ständigt sjunkande, men jag nämner den, ty jag tror att den är användbar. Jag vet inte hur många jordbrukare vi har i dag. De är väsentligen fler än mjölkproducenterna, men låt säga att det är ungefär dubbla antalet, kanske 150 000-160 000 människor.

Jag tror att det finns anledning att också göra dessa reflexioner. Om man hade gått till botten med denna problematik, skulle kanske konsumentdelegationen ha kunnat rucka sig från den position man intagit. Jag anklagar inte konsumentdelegationen, jag har tidigare sagt att konsumentdelegationen har den uppgiften, men jag tror att det vore mycket värdefullt om vi kunde diskutera igenom problemen ytterligare.

Jag tror att det bör sägas i sammanhanget. Det har sagts att vi inte skall gräva i vad som varit. Det kanske vi inte skall göra, men jag tror ändå att kammaren tål att höra någonting om det förflutna — i varje fall kan det vara nyttigt för de nya ledamöterna. Jag tror det var herr Persson i Skänninge som sade att den enighet som råder var glädjande att konstatera med hänsyn till den bombastiska propagandan 1967, som var så att säga ett övertramp eftersom 1967 års politik och målsättning har fullföljts. Jag vill bara fråga herr Persson i Skänninge: Var målsättningen för socialdemokratin verkligen att vi skulle göra dessa prishöjningar på exempelvis mjölken som nu är nödvändiga? Målsättningen var ju i stället att vi med den nya jordbrukspolitiken skulle kunna sänka livsmedelspriserna framför allt på mjölken, där vi t.o.m. hade en programmerad sänkning. Ingen är gladare än jag för att vi har kommit ur återvändsgränden, men jag tycker det är litet övermaga att i dag säga att detta är en fullföljning av målsättningen. Det är det inte.

Faktum är ju att vi hade fått denna utveckling i fråga om mjölken i alla fall — låt vara att den kanske inte hade blivit så kraftig. Men därmed hade sannolikt ingen skada varit skedd. Om jag får polemisera mot jordbruksministern på en punkt vill jag hävda att när vi för två år sedan kom överens om att 50 miljoner kronor skulle betalas ut av statsmedel för utslaktning av kor var det inte för att vi därmed skulle få fler kor utslaktade utan för att vi visste att med den prissättning som vi hade på mjölken skulle kor ändå komma att slaktas, och det skulle förorsaka jordbrukarna stora förluster. Det var dessa förluster som vi kom överens om att ersätta. Det är litet skillnad på vad som är orsak och vad som är verkan. Herr talman!

Herr talman! Jag har självfallet inte anledning att polemisera mot herr Kristianssons i Harplinge hovsamma anförande, Han frågade mig emellertid om vi 1967 hade som målsättning att vi i dag skulle höja mjölkpriset med 10 öre, Nej, herr Kristiansson, det hade vi inte; vi räknade inte då på hur mycket vi skulle höja de olika produktpriserna i ören, Målsättningen var ju då att vi skulle eftersträva en produktion som till ungefär 80 procent täckte vår konsumtion. Vi sade att om produktionen underskred denna gräns fick åtgärder vidtas för att vi så att säga icke skulle bli underförsörjda. Kommer den situationen att uppstå i fråga om mjölken får vi alltså se till att det icke blir brist på den varan,
Herr talman! Får jag ta herr Perssons anförande som ett erkännande av att 1967 års politik kan bli dyr för konsumenterna?
Herr talman! Jag kan bara säga att vi är eniga i utskottet, och det har säkert herr Kristiansson i Harplinge sett. Utskottet har enhälligt skrivit: ”Enligt utskottets uppfattning ligger de framlagda förslagen i allt väsentligt i linje med de principer för prissättningen och prisregleringens allmänna utformning som riksdagen fastställde år 1967.” Till herr Jonasson vill jag säga, när jag ändå har ordet, att det kanske vore bra om herr Jonasson läste i handlingarna litet ytterligare.

Det är väl inte så vattentäta skott mellan de rum där vi sitter när vi diskuterar i konsumentdelegationen och i jordbrukarnas förhandlingsorganisation, utan vi har haft vissa kontakter. Jag vill hävda att konsumentdelegationens ställningstagande har gjort effekt och varit av betydelse för konsumenterna. Det är också konsumentdelegationens uppgift att slå vakt om konsumentintressena. Att det sedan finns en skillnad mellan jordbruksministerns bud och det som vi ansåg oss kunna acceptera finner jag inte alls märkvärdigt. Vid vår granskning har vi ju, vilket jordbruksministern har betonat, sett till vad vi anser att konsumenterna kan orka med. Man har talat om att det är så mycket som försvinner genom mellanhänderna, och detta är riktigt. Det är emellertid skäl att erinra om att jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse distribuerar så pass mycket av jordbruksprodukterna att en del av pengarna ändå stannar hos jordbrukarnas egna organisationer. Konsumenterna har inte sagt någonting om det, men jag tycker det är riktigt att påpeka det. Jag skall inte blanda mig i debatten om 1967 års jordbruksuppgörelse, för den frågan behärskar jag nog inte till fullo. Men jag vill ändå påminna om att konsumtionsvanorna har förändrats så kolossalt att det kan vara en del av anledningen till att prissänkningar som man trodde på inte har blivit aktuella. Vi hade ju den föreställningen att man skulle kunna betala ett högre pris för smöret, men folk har helt enkelt inte fortsatt att konsumera den varan i samma utsträckning som förut, Konsumtionsförändringen har alltså sin betydelse. Jag har inte velat uppfordra någon till att förlänga debatten, men jag står helt för det beslut som konsumentdelegationen har fattat. Jag vill också erinra om att konsumentdelegationen är rådgivande. Vi har inte möjlighet att på något sätt påtvinga jordbruksministern vår uppfattning, och det är inte heller avsikten. Jag tror att vårt ställningstagande har gjort effekt och att vi har sparat pengar åt konsumenterna, och det är också vår uppgift. Jag känner mig inte alls generad över att tillhöra konsumentdelegationen, och jag känner mig inte heller besvärad av de slängar vi har fått; de har kanske varit berättigade, sett ur herr Hanssons i Skegrie synpunkt. Jag tror emellertid att vi gjorde rätt när vi ansåg oss inte kunna gå längre, eftersom vi skall bevaka konsumentintresset.
Herr talman! Jag har bara begärt ordet för att rätta till en missuppfattning som tycks vara ganska allmän, Två talare har varit inne på samma tema, och de säger att genom att jordbrukarna själva har hand om en del av distributionen och förädlingen torde en viss del av förtjänsterna i det ledet hamna hos jordbrukarna. Emellertid bedrivs icke jordbrukarnas föreningsrörelse i vinstsyfte. Vi ger inte utdelning på aktier, eller någonting sådant, som privata företag gör. Jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse beträffande förädling och distribution går ut på att minska mellanhandsmarginalen så mycket som möjligt. Det ligger nämligen i jordbrukarnas intresse att konsumenterna kan få livsmedlen så billigt som möjligt, ty därigenom kan konsumtionen öka. Det finns inget som helst intresse för jordbrukarna av att så mycket pengar rinner bort i mellanhandsledet. Tvärtom är det till nackdel för jordbrukarna, Tydligen föreligger den uppfattningen här att jordbrukarna tjänar mycket på sin egen föreningsrörelse, men den drivs icke — som jag sade — i vinstgivande syfte.

Herr talman! Jag hoppas att jag inte gör herr Persson i Skänninge besviken med mitt anförande nu, när han tror att vi har kommit överens om 1967 års jordbrukspolitik och att ingenting mer är att säga om den saken. Det lär inte vara riktigt på det sättet. Det sades ju i 1967 års beslut att målsättningen för jordbrukspolitiken skall vara att de som sysselsättes inom jordbruksnäringen skall ges samma standard som i andra sysselsättningar och att företagsekonomisk lönsamhet skall beredas åt rationella jordbruk. Detta är alltså ett riksdagsbeslut som så många andra, och därför bör det beslutet omsättas i verkligheten, liksom andra beslut blir omsatta som fattas här. Men det förefaller som om respekten för det här beslutet inte var lika stark som den är för vissa andra, Som jag tidigare sagt har efter 1966 jordbrukets inkomststandard försämrats i stället för att ha förbättrats.

Även när det gäller de utländska yrkesbröderna tror jag man kan ta upp tävlingen med vilken som helst. Det är alltså sådant underlag som man grundar prissättningen på, och denna prisberäkning utföres, som jag tidigare sagt, av en statlig utredningskommitté; den är alltså icke gjord av jordbrukarna själva. Det framhålles i det med 1 betecknade särskilda yttrande som är fogat till utskottsbetänkandet att jordbrukets ekonomiska läge är synnerligen nedslående. Jag skall inte göra någon utläggning om detta utöver vad jag tidigare har sagt. Jag vill bara konstatera igen att efter 1966 har, som jag sade, jordbrukarinkomsten för 40 hektars jordbruk minskat med 3 000 kronor, Under samma tid har industriarbetarinkomsten, som vi tidigare jämförde vår inkomst med, ökat med 8 000 kronor.

Den gången menade man med företagsekonomisk lönsamhet att jordbrukaren skulle ha normal förräntning på nedlagt kapital och samma timlön som lantarbetare. Vi har ingetdera i dag, varken normal förräntning eller lantarbetartimlön. I den ekonomiska debatten häromdagen sade finansministern: ”Vi håller våra löften.” Där får vi väl då göra ett undantag för löftet 1967 om företagsekonomisk lönsamhet för jordbruket. Det är ännu långt kvar till denna företagsekonomiska lönsamhet. Den senaste prisuppgörelsen är naturligtvis ett steg — men ett litet steg! — på vägen dit. Man har därför anledning ställa den frågan till regeringen: När tänker regeringen över huvud taget omsätta beslutet från 1967 i handling? Vi från oppositionen var med och skrev under kravet om företagsekonomisk lönsamhet 1967, och därför har vi också rätt att begära att beslutet effektueras så snart detta är möjligt. Herr talman! Med hänsyn till den tidsnöd vi nu arbetar under skall jag inte med många ord kommentera de övriga reservationerna. I ett särskilt yttrande krävs att sockerbetsodlingen skall ökas ut till tidigare omfattning, 50 000 hektar, dvs. en ökning med 10 000 hektar. Jag är medveten om att vi i det fallet är bundna av ett avtal fram till 1974, men detta bör inte hindra att man stegvis under tiden till dess bör kunna utöka sockerbetsodlingen. Det finns många starka skäl för att göra det. I jordbrukspropositionen 1967 sade man att vi skulle undvika förlustbringande överskott, men det är precis vad man har åstadkommit genom att sänka betodlingen. Därmed har 10 000 hektar jord lösgjorts, och på den odlas nu spannmål som vi inte kan sälja. Det strider mot 1967 års princip att undvika exportöverskott. I reservationen 2 har vi sedan begärt att det skall göras en mera allsidig utredning om det svenska jordbrukets situation vid en eventuell EEC-anslutning.

All ära åt tjänstemannarepresentanterna, men jag tror inte att de har den förmåga till översikt som praktiska jordbrukare kan bidra med i den utredningen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som fogats till jordbruksutskottets betänkande nr 44,

Herr talman! Den debatt vi nu för har mycket intima beröringspunkter med den debatt vi hade om föregående ärende, och jag kan därför fatta mig ganska kort. I detta betänkande behandlar jordbruksutskottet bl.a. en partimotion från moderata samlingspartiet, i vilken vi har tagit upp de problem som är förknippade med den kraftiga inkomsteftersläpningen för jordbruket. Som redovisades i den föregående debatten har vi i dag en statistik som visar den ekonomiska utvecklingen för jordbruket och jordbrukets situation i relation till andra näringar. Det behöver alltså inte undersökas mera, Däremot är det av intresse att analysera vilka faktorer som har gjort att vi fått denna utveckling.

Skall vi lyckas med det är det en nödvändighet att vi analyserar fram de faktorer som gjort att utvecklingen blivit vad den är just nu. Därför tycker jag att det är beklagligt att utskottet på den här punkten inte har kunnat bli enigt. Det här borde ju inte vara en fråga där det behövde förekomma några som helst partipolitiska motsättningar. Vi har inte velat fullfölja motionen reservationsvägen, eftersom man nu träffat en överenskommelse om prissättningen — vi skall först se vad den kan leda till. Vi inleder nu en treårsperiod under avtalsbundna former. Vi bör, som jag sade i en tidigare debatt, kunna räkna med att jordbrukets relativa inkomstnivå inte skall behöva sjunka. Då har man arbetsro för att verkligen se över inkomstutvecklingen över huvud taget.

När det gäller reservation nr 2, angående jordbrukets situation vid en eventuell EEC-anslutning, skall jag av tidsskäl inskränka mig till att helt och hållet instämma i vad utskottets ordförande på den punkten anfört. Även jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Den prisuppgörelse som kammaren godkände för en stund sedan präglas i högsta grad av de senaste årens utveckling inom jordbrukssektorn, Jag vill för min del säga att den var realistisk med hänsyn till dagens situation. Den präglas av ansvar mot olika kategorier i vårt samhälle, Det räcktes en blomma till jordbruksministern. Jag för min del skulle gärna vilja räcka en blomma till dem som har att förhandla i dessa svåra frågor.

Jag tycker att även de är värda en blomma. Utvecklingen på jordbruksområdet just nu präglas framför allt av att vi har en stark minskning av nötkreatursstammen och därmed också av mjölkproduktionen, Den har minskat mycket snabbare än man förutsatte vid 1967 års beslut. I andra avseenden är trenden annorlunda — den visar en långsammare utveckling. Den stora frågan nu synes mig vara om vi i framtiden skall få tillräckligt med mjölk här i landet, Det finns tydliga tecken på att antalet brukare som producerar mjölk kommer att minska kraftigt. Jag skall å andra sidan gärna säga att de som sysslar med mjölkproduktion nu har goda möjligheter att utöka produktionen. Detta bör vara relativt lönsamt med hänsyn till det nya avtalet. Alltnog finner jag det angeläget att man noga följer utvecklingen. Jag tvivlar inte på att berörda myndigheter och andra gör det. Det är också angeläget — jag understryker vad som i det avseendet sägs i en av reservationerna — att vi får en sammanfattande analys av de faktorer som påverkar inkomstoch lönsamhetsutvecklingen samt rationaliseringsverksamheten inom jordbruket. Det måste också vara angeläget att jordbruksfrågornas ställning i EEC blir behandlade av en beredning med en bredare förankring än vad som nu är fallet, Det vore värdefullt med parlamentariker och jordbrukare i beredningen. Jag tror att man därigenom skulle kunna förebygga en hel del missförstånd under frågornas fortsatta behandling. Herr talman! Med detta vill också jag yrka bifall till de vid betänkandet fogade reservationerna.
Herr talman!

Jag finner därför — och även med hänsyn till att vi föresatt oss att försöka sluta i dag — ingen anledning att nu ta upp någon större debatt och nöjer mig därför med att endast yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I min motion nr 100 tar jag upp ett så stort problem att jag mycket väl förstår utskottets skrivning, framför allt meningen: ”Utskottet vill framhålla att någon ändring av spannmålsregleringens utformning i nu förevarande avseende inte ifrågasatts för den kommande regleringsperioden.” Nej, det tar nog ganska lång tid innan man kan tänka om på denna punkt. Att jag i min motion tagit upp just förmalningsavgiften beror på att jag bäst känner till just denna ”punktavgift”. Det finns förvisso andra, låt mig nämna den s.k. fettvaruavgiften och slaktdjursavgiften. Alla dessa avgifter har ett gemensamt: de fördyrar alltför kraftigt — tycks det mig — våra livsmedel, Då man sedan på toppen av dessa kostnader — råvarukostnader, distributionskostnader och dessa avgifter — lägger momsen blir matpriserna orimligt höga. Det drabbar i allra högsta grad låginkomsttagarna och barnfamiljerna, Tillåt mig, herr talman, påpeka att jag inte för ett ögonblick reflekterar på att på något sätt brandskatta regleringskassorna — det är viktigt att detta kommer fram — och att motionen ingalunda har det syftet. Dessa kassor måste vi ha, Det enda jag vill är att kassorna skall fyllas på genom ett annat system, så att vi helt eller delvis kan ta bort dessa punktavgifter och på så sätt få litet rimligare livsmedelspriser. Förmalningsavgiften — om jag får återgå till den ett ögonblick — som 1961 var 5 kronor per deciton är i dag 27:75 kronor per deciton. Vi har för en liten stund sedan bestämt att den skall höjas till 29:25, dvs. den har ökat från 1961 till 1971 med ca 500 procent. Det är ganska mycket, synes det mig.

Jag tycker också att det är ganska orimligt att konsumenterna av bröd skall subventionera exporten av foderspannmål, som under år 1970 uppgick till mer än 500 000 ton. Volymmässigt var denna export betydligt större än exporten av brödspannmål, Statens institut för folkhälsan och andra ansvariga myndigheter har enstämmigt förordat att som ett led i en allmän omläggning av kosten konsumtionen av spannmålsprodukter bör ökas med 25—40 procent. Då får vi de rätta livsmedlen och en sund livsföring. Kan denna målsättning helt eller delvis förverkligas, får man även genom den minskning av spannmålsöverskottet som en ökad brödkonsumtion skulle innebära betydande samhällsekonomiska vinster. Utvecklingen har tyvärr gått i helt motsatt riktning. Bl. a. genom dessa punktavgifter och de ideliga höjningarna av förmalningsavgiften, som jag sade med ca 500 procent, har mjöloch brödpriserna gått upp mycket kraftigt. Den oförmånliga konsumtionsutvecklingen har lett till att Sverige nu har Västeuropas lägsta brödkonsumtion. Kanske vi så småningom har den lägsta i hela världen. Vi äter nu ungefär 65 kg bröd per invånare och år. I Norge och Storbritannien är siffran 75 kg och i Finland 85 kg. Vi ligger alltså klart under. Samtidigt har vi ett stort spannmålsöverskott. Herr talman! Jag vill inte under denna vårsessions absolut sista dag trötta kammarens ledamöter med någon längre utläggning, men jag vill hänvisa dem som är intresserade av detta problem till jordbruksdepartementets utredning år 1966 angående industrins råvarukostnadsutjämning, Jo 1966:16. Där påpekas bl.a. att det för de allra flesta matbrödstyperna gällde ett negativt tullskydd, dvs, tullarna motsvarade inte ens mellanskillnaden mellan de svenska råvarupriserna, inklusive dessa avgifter, och världsmarknadspriserna. Då vi sedan dess har höjt dessa avgifter betydligt, har denna utveckling ytterligare accentuerats. Jag är, herr talman, övertygad om att såväl statsrådet Ingemund Bengtsson som ledamöterna i utskottet har sin uppmärksamhet riktad på detta problem. Frågan är bara om vi inte tämligen snart måste få fram en mer rimlig fördelning av dessa, som jag schablonmässigt säger, punktavgifter. Om vi så småningom får en annan fördelning, vinner vi en hel del. För det första kan vi, som jag sade förut, sänka livsmedelspriserna en hel del till båtnad för främst låginkomsttagarna och barnfamiljerna. För det andra kommer genom en ökad konsumtion av bl.a. bröd vårt spannmålsöverskott att minska, och således minskar kostnaderna för att bli av med överskottet på exportmarknaden till underpris. För det tredje — och det tycker jag är synnerligen viktigt — skulle vi ge de svenska bagerierna en möjlighet att konkurrera på lika villkor med utländska företag, vilket de för närvarande ingalunda kan göra. Utvecklingen på detta område är tråkig. De senaste åren har vi haft en ständigt ökad import av bröd till Sverige. Eftersom vi har spannmålsöverskott är det ganska häpnadsväckande, att vi importerar mer och mer mjukbröd för varje år samtidigt som det är helt omöjligt att exportera något mjukbröd. Det måste vara något fel i det systemet — det var väl från början rätt tänkt, men avgifterna har nu definitivt blivit för höga. Av naturliga skäl, herr talman, avstår jag från att yrka bifall till min motion.
Herr talman! Jag tror inte att ett slopande av hela förmalningsavgiften som herr Taube önskat på något sätt skulle underlätta vare sig vår export av bröd eller vår konsumtion av bröd. Det är nog inte den avgiften som är avgörande för brödpriset. Vi bör komma ihåg att förmalningsavgiften är till för att ge jordbrukarna bättre priser på deras produkter.

i mars 1971 inklusive mervärdeskatt. Härav erhöll jordbrukaren för de ingående råvarorna enligt beräkningarna ca 37 öre — alltså inklusive förmalningsavgift.” På en limpa som kostar 1:46 är således jordbrukarandelen 37 öre. Man anför wienerbröd som ett annat exempel, Där heter det så här: ”Detaljpriset för det wienerbröd kalkylen avser var 58 öre i mars 1971. Ingredienserna har i producentpris värdeberäknats till 4,4 öre.” Av ett wienerbrödspris på 58 öre går alltså 4,4 öre till jordbrukarna. Där spelar förmalningsavgiften en relativt liten roll; det är andra saker som är skuld till denna oerhört stora mellanhandsvinst. Jag kan meddela att på wienerbröd går 7,5 procent av priset till jordbrukarna, medan 92,5 procent går till annat håll.

Herr talman! Jag har inte deltagit i den föregående debatten i anledning av prispropositionen.

Jag har inte tänkt utdela några blommor — inte åt någotdera hållet — i anledning av den uppgörelse som vi har träffat.

Den trenden, hoppas vi, har i någon mån brutits, så att man kan med någorlunda större tillförsikt se framtiden an.

Jag vill säga att den konsekvensen drar inte jag förrän man verkligen visar att vad man sade 1967 har man tänkt infria. Man sade att man skulle ha en viss produktion i vårt land beroende framför allt på att man ville av beredskapsskäl se till att produktionen inte gick ner alltför mycket. Det pågår för närvarande en utredning om var den nuvarande produktionen ligger och hur stor den är. Det har varit uppe till diskussion under de förhandlingar som har varit.

1967 sade man att man skulle se till att jordbruket fick den lönsamhet som krävdes för att behålla produktionen, för att behålla intresset hos jordbrukarna att satsa på en produktion och satsa på investeringar i rationella företag. Det är vad vi nu menar måste ske inom en rätt snar framtid, om vi över huvud taget skall kunna behålla ett jordbruk. Mot den bakgrunden måste det vara riktigt att man begagnar de här åren för att få fram så riktiga uppgifter som möjligt både om produktionens storlek och om vilka priser som behövs för att ge jordbrukarna den lönsamhet som krävs för att behålla rationella jordbruksföretag, för att kunna driva rationella jordbruksföretag.

Tyvärr har ju situationen varit den under de senaste åren att den rationalisering som man förutsåg skulle följa av 1967 års jordbruksbeslut praktiskt taget har uteblivit.

Låt mig också säga ett par ord till herr Taube i anledning av hans motion. Herr Hansson i Skegrie har ju rätt klart bevisat att det inte är vare sig förmalningsavgifter eller priser på spannmål som är avgörande för priset på bröd. Följaktligen är det inte dessa faktorer som avgör att vi äter för litet bröd. Det är kanske tvärtom så att vi har en standard i vårt land som gör att man konsumerar andra och dyrare produkter än bröd. Hur långt vi än reglerar det svenska jordbruket kan vi aldrig komma ifrån överskott på vissa produkter. Tyvärr är situationen den att ju mer vi minskar animalieproduktionen desto större arealer blir tillgängliga för vegetabilieproduktion, Om vi i någon mån vill hålla ett öppet landskap, är det risk för att vi under rätt lång tid kommer att ha ett överskott av spannmål. Frågan är om vi skall ta de kostnader det innebär att sälja en del spannmål utomlands med förlust. Vem skall då ta dessa förluster? Skall jordbruket ensamt bära dem, eller skall vi ha någon form av lågprislinje, där staten satsar de pengar som behövs för att lyfta ut denna överskottsproduktion? Från jordbrukets sida har vi givetvis ingenting emot att statsmakterna tar dessa konsekvenser och betalar vad det kostar att lyfta ut överskottet. Men vi är inte övertygade om att staten kommer att göra detta, och så länge vi inte får någon garanti för sådant måste vi ha sådana här avgifter lika väl som vi haft utomordentligt höga slaktdjursavgifter för att lyfta ut det överskott på kött vi fått på grund av bl. a, den stora utslaktningen av kor, Herr talman! Jag vill i likhet med de övriga talarna yrka bifall till de reservationer vi har till jordbruksutskottets betänkande nr 44,
Herr talman! Det är fullständigt riktigt att dessa avgifter inte har en avgörande betydelse. Det har jag inte heller sagt. Men en viss betydelse har de dock, och vi måste ändå konstatera att 20—2S5 öre i ökat pris för en limpa betyder en hel del för den kategori jag talade om. Det är mycket intressant det här om lågprislinje. Jag börjar nog luta åt att vi bör tänka på att gå över till en lågprislinje beträffande en del av livsmedlen. Att vi icke skall minska vår spannmålsodling är vi absolut överens om, Det skulle bl.a. få miljöfördärvande följder. Jag kunde där tänka mig att man genom litet mer generositet från statens sida gentemot forskningen kunde få fram bättre brödspannmålssorter. Jag tänker då på att man kunde odla mer kvalitetsvete och mindre normalvete — det är dock normalvete vi har det stora överskottet av. Vi hade förut ganska dålig råg här i Sverige, men nu har vi som väl är Nr 105 fått bra råg och har inget importbehov. Detta är bl.a. ett resultat av forskningen på området. Torsdagen den Vi är väl överens om dessa saker, och jag lutar som sagt mycket åt att 3 juni 1971 vi bör göra en omfördelning och att en del av avgiften bör gå över
Herr talman! Vi har i ett särskilt yttrande en rekommendation som vi tycker är rätt väsentlig och efter vilken man skulle kunna lösa en liten del av detta problem, nämligen att odla sockerbetor på ytterligare 10 000 hektar i vårt land. Men låt mig säga ytterligare en sak, Om vi skulle övergå till en lågprislinje så skall ju i alla fall de pengarna också betalas på något sätt. Innebär det t.ex. att vi skall höja momsen eller annan skatt för att ta ut pengarna? Det pratas så ofantligt mycket om hur priset till producenten inverkar på konsumentpriserna, men det kan ju vara intressant att titta på vad t.ex, momsen gör när det gäller konsumentpriset, Låt mig göra en jämförelse. De totala inkomster som jordbruket har från sin produktion uppgår till ca 7 miljarder kronor. Det är vad konsumenterna betalar till producenterna för deras insats. Kring de 7 miljarderna är det rätt stor diskussion och debatt. Momsen på de livsmedel som konsumenterna köper kostar konsumenterna 3,5 miljarder. Jag är inte övertygad om att man vill ytterligare höja moms eller andra skatter för att få ut pengar att betala vad en lågprislinje skulle komma att kosta,
Herr talman! Jag är inte heller övertygad om det, men jag vill liksom föra debatten och fråga om vi är inne på rätt linje nu. Jag talade också om momsen, Man kan vara tvivlande på att dessa produkter blir belastade med dels en avgift, dels moms, Vi skall nog inte bara se på summan som svenska folket betalar i avgifter och moms på livsmedel. Vi skall se på att det främst drabbar låginkomsttagarna och barnfamiljerna, Det är dessa kategorier jag först och främst tänker på — detta dock utan att på något sätt gå emot vår modernäring, jordbruket.

Herr talman!

Alltför många gånger har under historiens långa lopp länder, som dignat av mjölk och honung, störtats ner och förvandlats till karga ödemarker med en mänsklighet klädd i trasor och med i mångt och mycket materiellt armod.

Vi får verkligen innerligt hoppas att detta grymma öde i en framtid icke skall drabba oss eller rättare sagt våra efterkommande släktled. Men dock må det här vara på sin plats att ideligen, ideligen med skärpa poängtera att människorna städse måste vara på sin vakt, så att de inte i kortsiktigt nit, för att nå kortsiktiga materiella förmåner, förstör grunden för folkets välfärd — en jord eller natur ur vilken man kan hämta det dagliga brödet. Nu frågar sig, måhända med rätta, någon vän av ordning och reda vad detta har med den prisuppgörelse vi nyss har fastställt att göra, Vid ett flyktigt betraktande kan det onekligen tyckas att det ena är en naturvårdsfråga och det andra mera en teknisk produktionsfråga. Men ser man på hela detta problemkomplex ur en vidare synvinkel, vidare både i tid och rum, skall man dock finna att i själva verket allt detta — priser, bedrivande av jordbruk och naturvård — hänger intimt samman. Ja, så intimt att ruckar man för mycket på det ena, återspeglar sig detta rätt omgående och ingripande i de övriga leden, Dåliga priser ger dåligt underlag för jordbruks bedrivande, det lägges ned och därmed eller därav uppstår en ej godtagbar naturvård. Att ett alltför hårt nedbantat jordbruk i sin tur på sikt medför en alltför osäker plattform för ett lands livsmedelsberedskap har här i kammaren många gånger med vältalig skärpa framhållits och poängterats. Det som dagens medborgare dock särskilt bör betänka är, att det är mycket lätt att aningslöst riva ner en produktionsgren som exempelvis jordbruket men att det sedan tar i sämsta fall kanske en eller två generationer att bygga upp igen det som förstörts. ”Man saknar inte kon förrän båset är tomt” säger det gamla ordspråket. Sanningen i detta uttryck har sannerligen de länder fått erfara som icke i tid sett om sina hus. Man kan här som exempel ta England som under andra världskriget var ytterst nära att duka under för ett nazistiskt barbari, icke bara på grund av den s.k. Blitzen mot bl.a. London utan också på grund av ett evigt hotande hungerspöke till följd av en under många år alltför lättsinnigt nedprutad livsmedelsproduktion. Dagens prisförslag i fråga om jordbrukets produkter är ett ur jordbrukets synpunkt ganska gott steg i rätt riktning, Må så vara att ur konsumentsynpunkt ”lönelyftet” för jordbrukarna blir kraftigt och att livsmedelspriserna därigenom också kraftigt skjuter i höjden. Att många konsumenter, särskilt de som har lägre inkomster eller har stora barnkullar, med viss bävan ser framtiden an är till viss del förståeligt. Men två saker bör då konsumenterna veta: För det första faller en mycket ringa del av prisstegringarna på livsmedlen i bondens ficka — merparten försvinner på andra håll. För det andra börjar vi troligtvis, för att inte säga säkerligen, nu komma in i ett skede i mänsklighetens historia där människorna tvingas att se fram mot tvenne alternativ: antingen mat till priser, som motsvarar matens rätta värde, eller också i värsta fall kanhända ingen mat alls. Vare sig vi vill eller inte kommer vi inom en ej alltför avlägsen framtid att tvingas se livsmedelsproduktionen, dess villkor och förutsättningar i ett mera globalt perspektiv.

Vad som dock i detta sammanhang bör framhållas är att de nu föreslagna förbättringarna för jordbrukarna när det gäller ”lönen för mödan” blott och bart är en ”Döbelns något beska medicin”. De kan i bästa fall något dämpa nedläggningstakten i vad det gäller jordbruken och kanske framför allt mjölkproduktionen. I längden kommer dock produktionen att obönhörligt minska, om vi inte ser upp medan tid är. Man frågar på vad grund, Ett ovedersägligt faktum är att få yrkeskårer här i landet är så överåriga som just jordbrukarkåren. Mer än 50 procent av denna kår är över 50 år, och vad kanske värre är: mer än 70 procent av den s, k. småbrukarkåren går mot de 60 vårarna. Och dock skall vi veta att en synnerligen stor del av vår mjölkproduktion kommer just från denna senare kår, Ingen prishöjning i världen kan förhindra ålderdomen att taga ut sin rätt. Med en ödesbunden säkerhet kommer dessa producenter att försvinna. Vad som dock är än värre i detta sammanhang är, att prishöjningarna bl. a, på mjölk tyvärr icke inbjuder till nyuppsättning av jordbruk eller startande av mjölkproduktion. Den nu avtalade prishöjningen är sålunda endast en början till ett igenfyllande av det lönesvalg som ännu de facto skiljer jordbrukarna och i synnerhet småjordbrukarna från majoriteten av de svenska löntagarna och företagarna. Men i och med att alltför få nya och alltför få yngre anser det mödan värt att starta jordbruk från början så att säga, så står vi inför det kusliga faktum att vårt jordbruk på sikt till alltför stora delar tynar ut och vår landsbygd desslikes tynar ut. Bygder med ”lantlig ro”, för att utttrycka sig litet patetiskt, försvinner sakta men säkert. Och, herr talman, vi må vara stadsbor eller landsbor, män eller kvinnor, gamla eller unga, socialdemokrater, kommunister eller borgerliga — ingen vill i själ och hjärta denna utveckling.

Dock må vi först som sist göra klart för oss, ju förr desto bättre, att skall vi få behålla vårt svenska jordbruk i rimlig omfattning och därmed också vår nuvarande landskapsbild, så får vi betala priset för detta. Vi får ingenting gratis här i livet — allt tarvar sitt offer. I detta fall får vi finna oss i att om vi vill ha kvar de omistliga värden som ett livskraftigt jordbruk och en levande landsbygd innebär för hela vårt folk, så får vi betala detta i form av skäliga priser för de produkter som framställs av våra bönder. Jag vill sålunda, herr talman, med förnöjelse biträda den prisuppgörelse som nyss har träffats men vill också säga att jag och många med mig med förnöjelse om tre år vill verka för en ytterligare förbättring för våra bönder, vare sig de är storjordbrukare eller småjordbrukare. Alla är de nämligen nödvändiga för hela vårt folks välfärd. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2 vid jordbruksutskottets betänkande nr 44,

Herr talman! Vad vi nu skall behandla är en stor och viktig fråga, och det är att beklaga att den har kommit upp i vårriksdagens sista minut. Det gäller här ett ärende där inte bara miljontals kronor är inblandade, miljontals kronor av skattebetalarnas pengar, utan det är också en fråga av stor principiell räckvidd. Att detta ärende rönt ett alldeles särskilt stort intresse i min hemstad Göteborg med tre stora varv är helt förståeligt, men ärendets behandling är också av allra största betydelse för hela vårt land.

Jag avser då leveranserna till Götaverkens största kunder med pristillägg som redan börjat tillämpas. Det anges i utskottsbetänkandet och innebär alltså att punkten 6 i överenskommelsen, s. 10 i propositionen, redan har börjat verkställas. När man sedan kommer till själva sakinnehållet i överenskommelsen mellan staten och Salénrederierna finner man i avsnitt efter avsnitt helt häpnadsväckande förhållanden. Det är inte bara så att Salénrederierna skall köpa sig en maktställning över Götaverken till priset av 1 st. båt, som de själva sedan blir ägare till eftersom de får aktiemajoritet i Götaverken; staten skall dessutom låna Salén och Götaverken 75 miljoner kronor med tre års ränteoch amorteringsfrihet, garantera ett obligationslån samt borga solidariskt för kundernas treårslån med 35 miljoner kronor till Götaverken. Om det statliga lånet förvandlas till aktiekapital är staten dessutom skyldig att lösa in en del av de gamla Götaverksaktierna som Salén har förvärvat, och då skall staten betala ränta med 8 procent för den tid då aktierna befunnit sig i Saléns ägo. Herr talman! Det måste betraktas som fullständigt fantastiska förmåner som skattebetalarna får bekosta åt finanshuset Salén. Är det så underligt att många hävdar att ingen är så flat och lättlurad i affärer som staten? Ständigt nöjer sig staten med en andrahandsroll utan något avgörande inflytande samtidigt som den med skattebetalarnas pengar bekostar förmåner åt det privata storkapitalet. Sådana förfaringssätt har tyvärr upprepats alltför ofta de senare åren, Detta ständigt återkommande handlingssätt är ett systematiskt förmånsgivande åt storkapitalet. Det kan ges många exempel på det, och det har också i denna kammare givits exempel på den tjänarroll som staten ständigt tillåter sig att spela.

På denna punkt är de borgerliga partierna och socialdemokraterna i utskottet eniga, och man ställer sig därför osökt frågorna: Är detta verkligen hela socialdemokratins och alla de socialdemokratiska riksdagsledamöternas önskan? Överensstämmer detta med deras ideologiska syn? Skall den nuvarande kapitalistiska ekonomin eller — låt oss vara hyggliga och säga som socialdemokraterna gör — blandekonomin enligt socialdemokraternas sätt att se förbli i evighet? Är agerande i sådana här arrangemang den enda roll som man förutsätter att staten skall få lov att spela gentemot det privata kapitalet? Utskottet säger vidare att frågan om inflytande för stat, kommun och anställda vid företagsrekonstruktioner är alldeles för vittgående för att ens prövas i sådana här sammanhang. Men, herr talman, när skall då frågan över huvud taget prövas? Skall staten aldrig kunna utnyttja läget för att pressa tillbaka det kapitalistiska inflytandet och öka de anställdas och kommunernas inflytande? Är inte varje transaktion från staten av den art som vi i dag diskuterar i själva verket en chans att driva in kilar i den annars mycket kompakta struktur som storkapitalet bygger upp här i Sverige? Skall därför inte just den här frågan ställas vid varje sådant tillfälle som det vi har i dag: Hur tror sig socialdemokraterna någonsin kunna förändra någonting, om inte uppkomna möjligheter får lov att utnyttjas? Det kan väl i alla fall inte vara så, att strävan efter att gynna privatkapitalismen är så oerhört mycket starkare än viljan att nå ens en ofullständig och blygsam reformering av maktstrukturen i enskilda företag, när staten får tillfälle att agera? Vänsterpartiet kommunisterna kan inte godkänna propositionen 117 i förevarande skick, och vi har i vår motion 1488 också redovisat vad vi kräver och hur man borde förfara. Till näringsutskottets betänkande har vi fogat tre reservationer, som jag slutligen helt kort vill beröra.

Det är mycket pengar, men med detta kapitaltillskott för teckning av aktier i Götaverken kommer Statsföretag AB att bli den dominerande ägaren av Götaverken, och då bör behovet av garantier för obligationslån och borgen kunna tillgodoses genom Statsföretag. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1. Sedan till reservationen 2.

Herr talman! Vi är inte av den meningen, och jag ber därför att få yrka bifall också till reservationen 2. Med reservationen 3 vill vi att riksdagen som sin mening uttalar att det är oriktigt att staten själv tar initiativ till och medverkar i monopoliseringsprocessen med anledning av det aktuella konsortialavtalet för de fyra storvarven.

En nationalisering skulle ändå kunna medföra en förbättrad offentlig ansvarighet och även vissa möjligheter för de lönearbetande inom branschen att intressepolitiskt hävda sig på ett bättre sätt än vi kan för närvarande, Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 3.